Herr talman! I de fall där en person avlider utomlands och det inte finns några försäkringar som täcker kostnaderna för hemtransport kan det naturligtvis bli besvärligt. Men samhället har ändå andra möjligheter = Nr 57 att hjälpa till i dylika fall. Vi har ju utlandsrepresentation i de allra flesta Torsdagen den länder dit svenskarna över huvud taget reser, och det finns möjligheter att 29 mars 1973 därigenom få hjälp när det gäller hemtransport av en avliden. Vad frågan om en utredning beträffar tycker vi att man i varje fall bör vänta tills den expertgrupp som nu granskar de eventuella luckorna i vår socialförsäkring slutfört sitt arbete. Därefter kan det vara dags att överväga huruvida vi skall införa nya former i vår socialförsäkring.
Herr talman! Det är just den sak som herr Fredriksson tar upp som vi vill skall utredas något, alltså de bestämmelser som gäller för utlandsrepresentationen vad beträffar hemtransport av stoftet av avlidna svenska medborgare. Det är nämligen på det sättet att utlandsrepresentationen inte har rättigheter och möjligheter att själv bestämma om hemtransport såvida inte pengar sänds eller bankgaranti ställs hemifrån.

Herr talman! De höga levnadsomkostnaderna i Sverige gör att folk inte längre har råd att semestra i Sverige i samma omfattning som tidigare, och de billiga charterresor som erbjuds av de olika resebyråföretagen gör att allt fler människor också har möjligheter att tillbringa sin semester utomlands. Det är bra att allt fler kan få ett miljöombyte på sin fritid, men de obehagliga överraskningar som kan uppstå i samband med en utlandssemester skall man naturligtvis inte bortse från. När det tragiska uppstår att någon genom olyckshändelse eller på annat sätt avlider utomlands, så borde det räcka med den chock som det innebär för nära anhöriga, utan att man omedelbart skall koppla samman detta med ekonomiska konsekvenser. Spanien är ett populärt turistmål, men Spanien är ett av de länder som tillämpar 24-timmarsfristen. Den innebär att man inom 24 timmar skall deponera medel hos spanska myndigheter — i annat fall blir det begravning i Spanien. Jag kom i kontakt med det här problemet under förra året, då jag i bekantskapskretsen hade enperson som blev drabbad av att en nära anhörig omkom under en semesterresa till Kanarieöarna. Det gällde en man som var ungkarl och bodde hemma hos sina föräldrar, och det var under den adressen man sökte nå kontakt. Men båda föräldrarna var förvärvsarbetande — det är ju ganska vanligt i dag på de orter där det fortfarande finns möjligheter att få ett jobb — varför man inte fick tag i föräldrarna med detsamma. När man äntligen fick kontakt med fadern på dennes arbetsplats var det 1 timme 20 minuter kvar av tidsfristen; klockan var 16.40 och tidsfristen utgick klockan 18.00. Då fick fadern alltså först detta tragiska besked att sonen hade omkommit, och i nästa andetag begärde man att 6 000 kronor inom 1 timme 20 minuter skulle deponeras hos polisen på orten. Jag tycker inte att detta är värdigt ett land som Sverige med sina sociala reformer. Även om man ibland ger sken av att invånarna här i landet bara består av kapitalister vågar jag påstå att det finns många människor som inte kan trolla fram 6 000 kronor på ett par timmar. Och om vederbörande också 171 har 6 000 kronor finns de sannolikt inte hemma i byrålådan. I det här relaterade fallet var det inte ens ordinarie banktid. Enligt uppgifter som jag inhämtat avled 82 svenska medborgare utomlands under 1971. Hur många anhöriga som råkade ut för samma tragiska upplevelser som den här omtalade familjen vet jag inte, men det spelar egentligen ingen roll, ty det borde inte förekomma ett enda sådant fall. Det är populärt att ungdomar tar en billig semester i Spanien under ett par veckor, och det skydd som utskottets ordförande här talade om tänker då inte dessa unga människor på. De har ofta inte heller det försäkringsskyddet inbyggt utan ger sig i väg utan tanke på att en olycka kan inträffa. Men om olyckan inträffar, får det inte innebära så svåra prövningar som för de föräldrar jag här talat om. Det är alltid svårt att föreslå åtgärder i sådana här fall, och jag är ingen vän av stora statliga utredningar, men den mest hovsamma hemställan jag kunde hitta på i min motion var att yrka på en utredning om förebyggande åtgärder. Hur en säkerhet skall byggas in i sådana här fall vet jag inte i dag, men speciellt svårt kan det väl inte vara om man sätter sig före att utreda hela frågan. Jag menar att om ett dödsfall inträffar skall svenska myndigheter som får beskedet direkt kunna förklara att man ställer sig som garant för hemtransporten. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till den reservation som fogats till utskottets betänkande av herr Ringaby och herr Björck i Nässjö.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har i år liksom tidigare motionerat om väsentliga förbättringar av gällande semesterbestämmelser. Vi har i tre motioner preciserat yrkanden som, om de blir tillgodosedda, kommer att ge lönearbetarna väsentliga förbättringar på detta område. Jag skall i mitt anförande inte beröra samtliga yrkanden, eftersom även kamrat Hagberg kommer att tala i denna fråga. Jag skall börja med att något beröra vänsterpartiet kommunisternas krav på laglig rätt till 30 dagars betald semester. I år liksom föregående år hänvisar utskottsmajoriteten till förra årets ställningstagande och hävdar att frågan om förlängd semester för lönearbetarna främst är en samhällsekonomisk prioriteringsfråga. Det sägs också att frågan om arbetstidsförkortningen måste bedömas på samma sätt. Dessa frågor är enligt utskottsmajoritetens mening inte några arbetarskyddseller arbetsmiljöfrågor, och man hänvisar till den mening man tidigare framfört och hemställer att riksdagen måtte avslå motionen 431.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 Det råder inget tvivel om att behovet av förlängd semester är påtagligt. Trycket på lönearbetarna stegras ständigt under det kapitalistiska produktionssystemet. För många arbetare framstår arbetet som olustbetonat och förnedrande. Kravet från arbetsköparhåll på en ständigt stegrad produktivitet för att uppnå högsta möjliga produktivitet medför att allt större press och en snabbare förslitning av människorna uppkommer. Ackordssystem och arbetsprocesser är pressande i så hög grad att vissa arbetsplatser har en omsättning bland de anställda på upp emot 60 procent årligen. Detta visar att nu rådande förhållanden är under all kritik och helt oacceptabla. Detta är en situation som lönearbetarna i dag inte på något sätt själva kan påverka på legalt sätt. Många lönearbetargrupper måste därför tillgripa kampformer, som i detta klassamhälle enligt gällande klasslagar är förbjudna. Detta sker dock för att framtvinga mänskligare förhållanden.

Att det här, såsom utskottsmajoriteten gör gällande, skulle vara fråga om en samhällsekonomisk prioritering är naturligtvis riktigt ur rent borgerlig synpunkt och med tanke på arbetsköparnas intressen. Självfallet måste det kosta pengar att ge samtliga lönearbetare ytterligare en veckas betald semester. Det hade varit egendomligt om inte arbetsköparnas företrädare i parlamentet hade haft invändningar att göra mot dessa yrkanden. Därför är det inte oväntat att utskottets borgerliga ledamöter anför ekonomiska skäl för sitt avslagsyrkande; om vänsterpartiet kommunisternas förslag i denna fråga bifalls kommer det att betyda en viss nedskärning av arbetsköparnas profiter. Att de socialdemokratiska ledamöterna har gått emot vårt yrkande är däremot inte lika logiskt. Det hade varit naturligt att de hade gett sitt stöd för ett sådant yrkande. När det gäller att stödja storfinansen talar man sig varm för det. Nu har de socialdemokratiska riksdagsledamöterna möjlighet att ta tillbaka något av det man skänkt storfinansen, och det skulle komma löntagarna till godo. Det skall bli intressant att se hur många av SAP:s riksdagsmän som kommer att rösta för detta krav. Förr eller senare kommer arbetarklassen att sam fällt resa detta berättigade krav. Då måste ändå SAP undan för undan backa ut och resa samma krav som nu vänsterpartiet kommu nisterna gör. Vi har upplevt samma förhållande också i tidigare frågor. I motionen 164 har vänsterpartiet kommunisterna tagit upp de deltidsanställdas problem. Att denna grupp lönearbetare har väsentligt sämre sociala förhållanden än övriga grupper står utom allt tvivel. Här har arbetsköparna sett en möjlighet att beskära denna grupps sociala förmåner genom detta anställningssystem. De deltidsarbetande är för närvarande till större delen kvinnor. Det gäller således sjukvård, handel och andra serviceyrken. Här har arbetsköparna anpassat anställningsformerna på sådant sätt att de mellan LO och SAF träffade trygghetsavtalen till stora delar inte gäller. Men även semesterlagstiftningen har trollats bort genom att de deltidsanställda inte får arbeta mer än exempelvis sju dagar per månad eller mindre. På så sätt försvinner kvalifikationen både för rätt till semester och semesterersättning. Fackförbundstidningen Kommunalarbetaren, nummer 5 i år, tar upp dessa problem i en artikel rubricerad ”Landstingens personalpolitik”. Efter underrubriken ”Semestern smusslas bort” förklaras att allt fler s.k. grupp 2-anställda, dvs. deltidsanställda anlitas. Jag tar mig friheten att citera några meningar ur denna artikel.

Man frågar sig, om detta har något samband med semesterlagens kvalifikationsbestämmelser om åtta arbetsdagar. Sambandet förnekas absolut från Landstingsförbundet.

De deltidsanställda inom handeln — således på det privata området och då främst inom de stora varuhuskedjorna — är säkerligen mångdubbelt fler och behandlas på samma sätt. Vänsterpartiet kommunisterna har yrkat på en ändring i semesterlagen så att den nu gällande åttadagarsspärren för kvalifikation försvinner och så att den anställde blir berättigad till semesterförmåner i förhållande till arbetad tid. Det är ett rättmätigt krav som har stor uppslutning bland denna grupp lönearbetare, som hittills satts på mycket gravt undantag. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 3, som berör denna fråga. I motionen 1177 har vänsterpartiet kommunisterna yrkat att ränteinkomsterna på lönearbetarnas intjänta semesterpengar skall tillföras lönearbetarna. Det är ett rättvisekrav att den som har innestående semesterpengar också skall få tillgodoräkna sig ränteinkomsterna. Utskottsmajoriteten har i sitt betänkande anfört att det för att tillgodose motionärernas yrkande torde vara nödvändigt att införa ett helt nytt semesterkassesystem, ”något som helt skulle bryta mot den ordning som hittills varit rådande”. Utskottsmajoriteten hänvisar också till att frågan om semesterkassesystem tidigare diskuterats men befunnits olämpligt. Det är en egendomlig motivering för att avstyrka det krav som har ställts. Man har inte tagit ställning till själva sakfrågan. Det föreligger naturligtvis inte så stora administrativa svårigheter som har anförts i betänkandet, nämligen att det skulle vara omöjligt att ge lönearbetarna ränta på innestående ersättningar utan denna nyordning. Utskottsmajoriteten har i själva verket helt avstått från att ta ställning i sakfrågan: Är det arbetsköparen som skall ha rätt att lägga beslag på uppkomna ränteinkomster, eller är det den som äger pengarna — dvs. lönearbetaren — som skall ha räntan? Vi motionärer anser det helt naturligt att det är lönearbetarnas pengar och att det är de som skall komma i åtnjutande av de ränteinkomster som uppstår. Det kan inte vara vettigt att arbetsköparna också skall kamma hem denna ränta för att ytterligare öka sina vinster. Herr talman! Jag vill med hänvisning till vad som har anförts i motionen och vad jag nu har anfört yrka bifall till reservationen 4.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 2 och 4. Reservationen 2 tar upp kravet att gruvarbetare under jord skall få en semester på sex veckor och därmed bli jämställda med andra arbetare med radiologiskt arbete. Det rådet väl inget tvivel om att gruvarbetare är i behov av längre semestertid än nuvarande fyra veckor, detta oavsett att man på de allra senaste åren har upptäckt att svenska gruvor innehåller radongas. När man tar hänsyn till att en gruvarbetare eller någon annan arbetare är utsatt för en speciell risk, t.ex. gaser, damm eller något liknande, måste man ju även se på de övriga förhållandena på arbetsplatsen, t.ex. om arbetaren är lätt mottaglig för denna risk. Det är t.ex. påtagligt att hårt arbete betyder att riskmomentet i fråga inte behöver vara särskilt stort för att ge en skada, som kan bestå för hela livet. När det gäller gruvarbetet är detta alldeles påtagligt. Med de nya brytningsmetoder som numera införts i våra gruvor ökar riskerna. Ökad ventilation för att eliminera något av radongasens effekter betyder drag och lufttemperaturväxlingar, och nya maskiner med betydligt större kapacitet än de tidigare gör att olägenheterna, såsom damm och gas, ökar. Tag sedan med i beräkningen att arbetstakten ständigt ökar, så finner man att riskerna i detta arbete blir mer och mer påtagliga. Radongasen upptäcktes nyligen i svenska gruvor — den upptäckten kan betecknas som ett yrvaket uppvaknande — och det har föranlett frågan, om det inte nu är dags att äntligen förbättra villkoren för gruvarbetarkåren. För att förbättra arbetsplatsen måste man i första hand eliminera radongasen. Enligt vad man nu känner till går det inte att helt få bort radongasen från gruvorna. Den finns där och därför borde såsom Svenska gruvindustriarbetareförbundet hemställt gruvarbetare få möjlighet till Socialministern har tillsatt en utredare för semesterfrågor. Denne har att förutsättningslöst bedöma om gruvarbetare skall få en förlängd semester. Men det är av yttersta vikt att detta sker snart. Det är därför av största betydelse att riksdagen uttalar sig för att utredningen genomföres snabbt och att utredaren särskilt beaktar gruvarbetarnas krav på sex veckors semester. I motionen 1177 av mig och kamrat Hallgren tar vi upp frågan om att skiftarbetare i kontinuerligt arbete skall kunna räkna in sina fridagar under semestern. I och med att arbetet i regel pågår året runt såväl söndagar som helgdagar är det synnerligen väl berättigat att de i regel tidigare intjänta fridagar, som infaller under semester, också frånräknas denna. Nuvarande regler innebär att denna grupp klart missgynnas. I och med att de måste arbeta söndagen före semestern har de kortare semester. En dagarbetare slutar i regel på en fredag. Den sammanhängande ledigheten för en skiftarbetare i samband med semester blir alltså kortare. I och med den senaste arbetstidsförkortningen har skiftarbetarna utlagda fridagar som de tidigare arbetat in. Med den uppläggning som ett skiftschema har kan fridagarna ofta hamna under semestertiden. Det borde därför vara en rättviseåtgärd att fridagarna frånräknades under semestern. Motionen 1177 tar även upp frågan om semesterns förläggning. I dag får arbetarna avgöra om de vill ha en sammanhängande semester på fyra veckor, och arbetsköparen har att bestämma när semestern skall förläggas. Dock finns en rekommendation om att semestern skall förläggas till sommartid. För de arbetare som drabbas av krav från företagsledningar om att sprida semestern under en längre period är förhandlingsläget ganska dåligt. Kraven kommer fram när företag skall vara högrationella. Driften skall gå i första hand. Semesterns mening som en skyddslagstiftning för att förhindra överansträngning och förtida förslitning kommer i bakgrunden. För att främja semesterns syfte måste arbetarnas ställning i avgörandet om semesterns förläggande stärkas. Det är därför viktigt att arbetarna får bestämma härvidlag. Semesterlagen bör ändras så att semestern kan förläggas under juni, juli och augusti. Vill ett företag förlägga semestern under annan tid än denna skall förhandlingar kunna tas upp mellan de lokala parterna. Men det är viktigt att arbetarna här får avgöra om semestern skall förläggas utanför denna period. Detta stärker arbetarnas ställning betydligt vid förhandlingarna. Det anförs från utskottet att socialministern i sin utredning vill överväga ett medinflytande om semesterns förläggning och att detta skulle vara tillräckligt. Vi anser inte detta vara tillräckligt. Arbetarna måste få bestämma detta. I annat fall kommer rationaliseringsoch effektivitetskrav att vara avgörande.

Herr talman! I motionen 291 har herr Hjorth med herr Fredriksson och mig som medmotionärer yrkat att den tillsatta semesterutred ningen i sitt arbete särskilt skall beakta behovet av en längre semester för gruvarbetare under jord. Vi har yrkat detta med kännedom om underjordsarbetarnas speciella och mycket påfrestande miljö. Jag har vid tidigare tillfällen i kammaren försökt att skildra denna speciella miljö för kammarens ledamöter, men det är svårt av begripliga skäl för ledamöterna att kunna föreställa sig vad det egentligen handlar om. Avståndet mellan vår arbetsmiljö och gruvarbetarens är naturligtvis alltför långt i många avseenden. Sådana faktorer som mörker och fukt och att det trots teknikens framsteg fortfarande är ett fysiskt mycket tungt arbete har ytterligare förvärrats genom tillkomsten av dieselgaser, intensivt buller och i en del fall även genom förekomsten av den nya och skrämmande radongasen. Jag är ingen expert och vill heller inte försöka framstå som sådan, men nog förefaller det mig som om utskottet i sitt betänkande över motionen har tagit litet för lätt på våra motiv. Jag vill emellertid gärna instämma i utskottets mening att de svåra arbetsförhållandena främst skall mötas med ett effektivt arbetarskydd. Att detta tyvärr egentligen är lättare att säga än att göra är en annan historia, som jag inte skall fördjupa mig i vid denna sena timma. Vi får i alla hänseenden inte spara några ansträngningar och inte lämna några åtgärder oprövade i våra ambitioner att förbättra gruvarbetarnas arbetsmiljö och därmed skydda en hårt ansatt arbetargrupp för skador och ohälsa. Det kan kanske vara svårt att på det sätt vi föreslår bryta ut en speciell kategori arbetare och göra dem till föremål för speciell behandling och kanske lagstiftning. Nu är det emellertid så, enligt vår uppfattning, att gruvarbete under jord innebär en alldeles speciell arbetsmiljö, därtill kommer att det rör en klart avgränsad grupp människor, vilket bör underlätta eventuella gränsdragningsproblem. Arbetarskyddsstyrelsen och Svenska gruvindustriarbetareförbundet har, vilket även framgår av utskottets skrivning, i framställning till socialdepartementet föreslagit förlängd semester för gruvarbetare som utsätts för joniserande strålning. Det torde vara ostridigt att gruvarbetarna exempelvis i Kiruna och Malmberget — två av våra största underjordsgruvor — utsätts för radongas och därmed för strålning. Det är alltså klarlagt att radongas förekommer. Jag vågar inte ha någon egen mening om strålningshalten och graden av fara som detta innebär för arbetarna. Experter har emellertid sagt att exponeringstiden spelar en betydande roll i sammanhanget. Det är därför som vi motionärer har lagt vårt förslag om en längre semester och att detta skulle komma att närmare prövas av den tillsatta utredningen. Vi är, herr talman, besvikna på gruvarbetarnas vägnar över att socialutskottet inte ansett detta vara skäl nog för att ge utredningen denna möjlighet och därigenom snabbt och effektivt kartlägga värdet av motionärernas förslag. Att gå ifrån denna kammare och vara mer eller mindre besviken på ett utskottsbetänkande är ju inte särskilt frukbart och löser inga problem och jag vill därför meddela vår avsikt att återkomma i detta ärende. Vi kommer i denna kammare att behandla arbetsmiljöfrågor och det ger oss möjligheter att på nytt väcka frågan. Det finns emellertid vid denna punkt i utskottets betänkande fogad en reservation som direkt ligger i linje med vad vi motionärer har yrkat. Därför, herr talman, kommer jag att rösta med reservationen 2 av herr Hagberg i den efterföljande voteringen.

Herr talman! I socialutskottets betänkande nr 2 behandlas olika frågor beträffande semestern vilka uppkommit genom ett flertal motioner. De flesta av dessa yrkanden är s.k. gamla kändisar, och motionerna innehåller därför inte något nytt i sak, varför jag inte ämnar kommentera dem närmare. Beträffande reservationen 1 så behandlades samma fråga i socialutskottets betänkande nr 19 år 1972 fastän reservationen i år fått en något annorlunda utformad motivering. I utskottsbetänkandet framhålls att förlängning av semestern, liksom förkortning av arbetstiden, är en fråga om samhällsekonomisk prioritering och inte i första hand en skyddsfråga. Reservanterna har inte accepterat detta. Enligt vad som erfarits kommer Landsorganisationen att under våren utsända en förfrågan till medlemmarna bl.a. om önskemål beträffande placeringen av en viss del av löneökningen — om den skall tas ut som en femte semestervecka eller placeras på annat sätt. Genom detta kommer arbetstagarna att få ge sin syn på hur de anser att olika önskemål skall prioriteras. Då utskottet är väl medvetet om förhållandena på arbetsplatserna, anser vi att frågan bör behandlas av arbetsmarknadens parter i första hand. I motionen 1177 och första delen av reservationen 4 har reglerna för beräkning av semester för arbetstagare i kontinuerlig skiftgång behandlats. Som vi väl känner till kan det vid kontinuerlig skiftgång ibland inträffa att inom semesterperioden infaller sådana dagar som enligt arbetstidsschemat normalt skulle vara fridagar. Dessa fridagar sammanfaller inte alltid med söndagar, vilket av de anställda upplevs som en förlust av ledighetsdagar. För de flesta berörda arbetstagare torde, vilket framhållits tidigare i riksdagen då frågan prövats, den bristande överensstämmelsen mellan söndagar och fridagar efter hand utjämnas. De problem som här uppstår synes enligt utskottet bäst lämpade att regleras avtalsvägen. Utskottet har därför inte funnit skäl att inta annan ståndpunkt än vad riksdagen gjort tidigare, senast föregående år, nämligen att någon ändring i lagstiftningen inte är påkallad för att lösa frågan. Något nytt i sak har ej heller årets motioner eller reservationer inneburit. gruvindustriarbetareförbundet har föreslagit längre semester för gruv Nr 57 arbetare som utsätts för strålning.

En viktig fråga är de olika hälsorisker som uppges i motionen. Enligt utskottets mening är det i första hand en arbetarskyddsfråga. Som herr Häll anförde kommer det att ges möjlighet att pröva denna fråga längre fram. Övriga yrkanden i motioner och reservationer är väl tillgodosedda i direktiven till den pågående översynen, varför jag ej skall uppta kammarens tid med att kommentera dem. Vi bör avvakta den utredning som påbörjats. Ej heller har herr Hallgrens eller herr Hagbergs anföranden tillfört ärendet något nytt. Herr Hallgren vädjade om åtgärder från SAP. Åtgärderna är redan vidtagna, utredningen är tillsatt. Det är min förhoppning att denna översyn skall ge bästa möjliga lösning på denna fråga. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till socialutskottets hemställan.

Herr talman! Det har här talats om att det gäller en fråga om effektivt arbetarskydd. De organisationer som skall sköta arbetarskyddsfrågorna har dock inte i dag sådan makt att de kan göra detta på ett vettigt sätt. Herr Johnsson i Blentarp säger att dessa frågor har samhällsekonomisk karaktär och att det är fråga om en prioritering. Han hänvisar också till att de helst bör lösas avtalsvägen. Men på vilket sätt har vi kunnat lösa dessa frågor hittills? Ja, vi har varit tvingade att lagstifta om semesterns längd, semesterlön och semesterersättning. Vi har också när det gäller arbetarskyddet varit tvingade att tillgripa lagstiftning dels på grund av arbetsköparnas motsträvighet, dels på grund av den form av lönepolitik LO för. LO:s återhållsamhetspolitik i lönefrågorna är naturligtvis hämmande och kommer framför allt att hindra den lösning av frågan inom en snar framtid, vilken vi har avsett med våra motioner. Frågan är vidare naturligtvis inte mindre viktig därför att vi tagit upp den vid flera tidigare tillfällen och inte har några andra yrkanden än de som har ställts förut. Yrkandena är precis lika viktiga i dag som när de ställdes första gången. Det är bara beklagligt att inte det stora arbetarpartiet — som SAP utger sig för att vara — inte tillgodoser lönearbetarnas intressen i dessa frågor.
Herr talman! Om man ett år ställt ett motionsyrkande som inte blir tillgodosett och utskottets talesman ett annat år säger, att man inte tillför saken något nytt, kan yrkandet kanske ändå, som herr Hallgren sade, kännas påtagligt för den som arbetar just under dessa förhållanden och som vill få det bättre. Det behövs inga nya argument för den som 181 verkligen behöver denna reform. Jag tycker att de motiv som redan finns borde kunna övertyga socialutskottets majoritet. Herr Johnsson i Blentarp förde vidare ett resonemang innebärande att man skulle få välja mellan semester eller högre lön. Också detta bekräftar att socialutskottets majoritet finner sig i att socialt berättigade krav skall angripas lönevägen. Alltså: mindre i lönekuvertet, så kan arbetaren få litet längre semester, fastän man har höjt arbetstakten och gjort mycket annat som kanske inneburit försämringar för honom. Detta skall han ändå få betala med mindre pengar i lönekuvertet. Det är socialutskottets majoritets mening att det skall gå på det sättet, då man nu överlämnar frågan för utredning. Till dem som arbetar i kontinuerlig skiftgång och har fridagar, som infaller under semestern, säger man att denna nackdel utjämnas efter hand. Men den som räknar på detta skall se att det tar många år innan en sådan utjämning kan ske. Det tar så många år att vederbörande kanske hinner dessförinnan sluta med skiftarbetet — och kanske även hinner börja på nytt, som många gör. Under det år som de drabbas skulle de behöva sina fridagar men får dem inte. Det är ett förhållande som man borde kunna rätta till för denna grupp av arbetare, som verkligen får utstå mycket. Inte heller när det gäller gruvarbetarna fattar socialutskottet frågans betydelse utan överlämnar den till enmansutredaren. Man vill inte ta hänsyn till synpunkterna i motionen eller ens understryka att utredningen särskilt skall beakta kravet om sex veckors semester i detta sammanhang. Man kan inte ens göra det. Herr Johnsson ville inte kommentera de saker som socialministern har under utredning. Ja, om man tycker att direktiven är riktiga, då gör man så. Men när det gäller förläggningen av semestern sägs det klart att den skall göras i samförstånd, och därmed åstadkommer man ingenting. Det sker redan i dag i ett slags samförstånd, men vi vet vem det är som har avgörandet — det är arbetsköparen med sina krav på effektivitet och lönsamhet. Det enda som hjälper är att arbetaren har rätt i lag att bestämma att semestern skall förläggas under sommartid, men det vill inte socialutskottets majoritet vara med om,
Herr talman! Till herr Hallgren skulle jag vilja säga att LO inte kommer att försinka eller förhindra en lösning av frågorna. Tvärtom driver man på dem i den takt som det går att driva dem. Jag tror att de flesta problem på avtalsfronten har lösts av Landsorganisationen på ett positivt sätt. Till herr Hagberg vill jag säga att när LO skickar ut en förfrågan till sina medlemmar, så är det för att medlemmarna skall få ett inflytande över den prioritering som måste göras av Landsorganisationen och dit anslutna förbund. Det trodde jag var någonting som vänsterpartiet kommunisterna verkligen skulle kunna acceptera.
Herr talman! Herr Johnsson i Blentarp säger att LO försinkar inte det här utan kommer att driva på i frågan. Men är det inte så att utredningar och enkäter försinkar frågans lösning? Vi behöver inte utreda behovet av ytterligare en veckas betald semester. Det behövs ingen enkät om det. Man behöver inte gå ut och fråga jobbarna ute på arbetsplatserna: Vilket väljer ni? Vårt krav är att den femte semesterveckan skall genomföras på bekostnad av bolagens vinster och inte genom en fördelning av de eventuella procent eller ören eller kronor som kan bli resultatet av nästa lönerörelse. Får Giesecke i SAF bestämma så blir det ingenting, det har han redan uttalat. Då kan det heller inte bli tal om någon femte semestervecka, och då skulle ju både utredningar och enkäter vara överflödiga. Det gäller alltså att driva en aktiv kamp för att framtvinga den femte semesterveckan.

Herr talman! Vi har i vårt land de senaste decennierna kunnat glädja oss åt en starkt ökad levnadsstandard. Medelinkomsterna har stigit, bostadsstandarden har radikalt förbättrats och fritidsaktiviteter har skapats i en omfattning som man inte kunde tänka sig för 20 år sedan. Det är starka sociala ambitioner som ligger bakom denna utveckling. Samtidigt kan vi emellertid konstatera att behovet av socialvård och sjukvård också ökat mycket starkt. Till en del beror givetvis detta ökade socialvårdsbehov på en naturlig standardhöjning även på detta område. Men långt ifrån all ökning har denna indexmässiga förklaring. Vi nödgas konstatera att alkoholmissbruk, narkomani och brottslighet förekommer i stor omfattning. Situationen för stora grupper av socialvårdens klienter har inte blivit bättre trots betydande insatser av traditionella åtgärder. Och det kanske värsta av allt: missbruk bland ungdomen ökar trots att den förebyggande ungdomsvården byggts ut. Vad är då anledningen till denna negativa utveckling? I debatten framskymtar ibland att social misär beror på bakomliggande orsaker över vilka individen inte råder. Jag vill inte gå så långt. Man bör nog från mänsklighetens synpunkt inte frånkänna individen all möjlighet att påverka sin egen situation, att bruka sitt personliga ansvar. Men klart synes vara att bakgrundsorsaker med varierande styrka kan påverka individens förmåga att klara av en given situation. Klarar han den inte blir följden social svikt som kan leda till social misär, mental eller somatisk sjukdom. Sambandet mellan stress, psykisk otrygghet och kroppsliga sjukdomssymptom är ju helt klarlagt. Det som till stor del har varit grunden för standardhöjningen i vårt samhälle, ett mera intensivt avancerat och komplicerat arbetsliv, har också inneburit ökade svårigheter att uppnå den psykiska tryggheten. Möjligt är att vi behöver ändrad bomiljö och trafikmiljö samt en revidering av det sociala värdemönstret, för att nu anföra några exempel, som kompensation för ett intensivare arbetsliv. Utskottsmajoriteten har påpekat att utredningar pågår beträffande områden som har betydelse för den mänskliga miljön. Vi reservanter förnekar inte värdet av dessa utredningar. Tvärtom, de är viktiga och bör fullföljas. Här är dock fråga om en utredningsverksamhet som är inriktad på vissa delområden. Dessa utredningar resulterar inte i någon övergripande miljöpolitisk målsättning, även om resultaten är värdefulla som material i arbetet på en sådan. På det sociala arbetsfältet har vi gradvis kommit till insikt om att helhetssynen skall tillämpas vid bearbetning av sociala symptom hos individer. Man bearbetar inte bara den direkta orsaken till social misär, man söker också sanera klientens omgivningsmiljö.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

Herr talman! ”Det är ett allmänt känt faktum att nervösa åkommor, stressreaktioner av skilda slag, hjärtattacker som följd av överansträngning och många andra psykiska och psykosomatiska rubbningar förekommer i mycket stor utsträckning i vårt land. Man räknar med att mellan S och 10 — — — av vår befolkning lider av så svåra psykiska störningar, att de därav allvarligt handikappas —— —. Dessa psykiska rubbningar innebär dels personliga lidanden, dels en större eller mindre begränsning av de psykiskt stördas arbetsinsats med allvarliga såväl personliga som samhällsekonomiska konsekvenser som följd. Behovet av flera öppna rådgivningsbyråer med möjlighet till samtalsterapi vid personliga svårigheter av olika slag likaväl som behovet av en betydande ökning av möjligheterna till miljö-, samtalsoch sysselsättningsterapi vid mentalsjukhus och psykiatriska kliniker har också ofta framhållits.” Så började en fyrpartimotion till 1967 års riksdag med Joel Sörenson som första namn. Motionärerna framhöll bl.a. att den psykiska hälsovården i förebyggande syfte bör ges större resurser. De föreslog att ett statens institut för psykisk hälsovård skulle upprättas. De framhöll att ett sådant institut är lika viktigt som statens institut för folkhälsan. Ett statens institut för psykisk hälsovård borde emellertid föregås av en utredning. Dessa frågeställningar återkommer i flera riksdagsmotioner under 1960-talets senare hälft med Joel Sörenson som primus motor. I en partimotion från folkpartiet till 1969 års riksdag framhöll vi att den psykiska ohälsan kräver uppmärksamhet och solidariska uppoffringar i lika hög grad som den somatiska sjukligheten. De ”psykiska vårdområdena släpar emellertid ständigt efter i utvecklingen. I en skrift, Bättre psykisk hälsa, som utarbetades av en arbetsgrupp inom folkpartiet 1968 framhölls att en koncentrerad insats för att bryta stagnationen inom dessa vårdkrisens kärnområden hör till 1970-talets centrala samhällsuppgifter: ”Resultat kan bara nås genom den samverkande kraften av en lång rad åtgärder, varav många liggande utanför den egentliga vårdpolitiken: att uppspåra och eliminera psykiska miljöhot är en del av hälsovården, likaväl som giftbekämpning i naturen. De som arbetar med psykiskt störda människor måste ges känslan att deras verksamhet är meningsfull och effektiv, att den ingår i en bred samhällsinsats med realistisk målsättning och adekvata resurser och att samhället är berett att dra nytta av deras insikter i den psykiska missanpassningens sociala orsaksmönster.” I motionen konstateras också att en sådan samhällssatsning berör även våra värderingar. Konsumtion och produktion måste vara människans tjänare, inte hennes herre. Personlighetsutvecklingen är en huvudsak. Samhällets uppgift är inte bara att hjälpa till med att ta vara på dem som hamnat vid sidan av vägen. Samhället har att i möjligaste mån stärka möjligheterna till en personlighetsuppbyggande miljö. Riksdagen beslutade 1969 med anledning av folkpartimotionen att begära en förutsättningslös utredning av frågorna rörande den psykiska hälsovården. Socialstyrelsen fick uppdraget och har nyligen som första resultat av sitt utredningsarbete publicerat en kartläggning av den debatt som förts på området, Psykisk hälsa och mänsklig miljö. Rapportens författare, Hans Lohmann, vidgar frågeställningen ytterligare och refererar bl.a. den debatt som förevarit om samhällets övergripande mål och medel. Lohmann pekar på betydelsen av en god uppväxtmiljö för barnen, god arbetsmiljö, god bostadsmiljö och större värdering av emotionella livskvaliteter över huvud taget samt föreslår framtidsforskning i syfte att samhällsutvecklingen skall styras bättre. Det finns således ett visst intresse för dessa frågor. Men många undrar nog fortfarande om det i dagens värld verkligen kan finnas fog för att syssla med ”själen” och känner sig kanske frestade att avfärda hela frågeställningen som oklar, onödig eller orationell. Det är inte alldeles ovanligt att den kvalificerade vetenskapliga debatten kräver att man avför frågeställningar och begrepp vilka med gängse vetenskaplig metodik inte låter sig angripas och hanteras. Sätter man detta krav främst bland alla krav på vetenskapen tvingar man den att utelämna många av de spörsmål som har central betydelse i en människas vardagstillvaro. Åtskilliga belägg finns som talar för att dagens läkare allt oftare möter patienter som söker hjälp av orsaker som inte uteslutande eller ens huvudsakligen ligger inom det område som enligt traditionen är medicinens arbetsfält, nämligen funktionsrubbningar inom kroppsmaskinen. I stället är dessa människors besvär ett resultat av oupplösligt sammanvävda inflytanden av kroppsligt, själsligt och socialt slag. Problemet hos individen måste emellertid komma till uttryck på något sätt. I vår moderna kultur anvisas för allehanda livsproblem den medicinska vägen; av hävd är läkaren besvärsinstansen. En följd av detta är bl.a. att livsproblemen i dag inte så sällan uttrycks i sjukdomstermer. I stigande utsträckning står läkarna därför i dag inför ett allt större ingemansland mellan friskt och sjukt, mellan kroppsliga och själsliga besvär. Man riskerar att förankra problem och brister uteslutande hos den enskilda individen och gör sig blind för vad mångas uppgivenhet kan ha att säga om det liv som de — och vi alla — tvingas leva. Välbefinnandet är en term som direkt har att göra med individens inre verklighet, hans upplevelse av den miljö han lever i och de krafter i miljön som påverkar hans inre, Det adekvata synsättet är självfallet det humanekologiska, det som alltid ser individ och miljö i samspel, och den inre verkligheten oupplösligt förknippad med den yttre. Allt hänger samman med allt. Den ekonomiska politiken, med stark tonvikt på rörlighet och konkurrensfrämjande åtgärder, har från tillväxtsynpunkt haft klart gynnsamma effekter. Dessa negativa sidor har väl först under senare år blivit påtagliga; särskilt oroande är att de snabba förändringarna för vissa grupper lett till varaktiga förändringar av arbetsoch försörjningsmöjligheter. Alltför många har tvingats till sysslolöshet, undersysselsättning eller förtidspensionering. Själva urbaniseringsprocessen har skapat nya typer av välfärdsproblem i känslan av övergivenhet och ödslighet i nya förortsmiljöer, trots trängsel och stor ansamling av människor, i upplevelsen av miljöoch stressfenomen av delvis ny karaktär. Tillvaron ställer allt hårdare krav på människan. Hon skall fungera perfekt som den lilla kuggen i ett högeffektivt maskineri. Känslor och initiativ måste därför kontrolleras så mycket som möjligt — och hotar att komma i kläm. Människan riskerar att bli till en alltmera vingklippt varelse som mist aptiten på livet och bara fungerar. Hon flyr på olika sätt, även in i sjukdom. Adekvat verklighetsuppfattning, självständighet i tanke och handling samt förmåga och vilja att gripa sig an med uppkommande problem anses som betecknande för existerande psykisk hälsa. De problem vi står inför ställer sådana inre resurser på stora prov. Vi måste ge svar på frågan vart vi vill komma. Vi måste ta hänsyn till vad vi kan göra, dvs. till hur mycket förändring naturen och människan tål. Slutligen måste vi snabbt få veta vad vi får och vad vi absolut inte får göra, dvs. med vilka medel en mänsklig miljö skall skapas. Naturens lagar, eller, om man så vill, verklighetens diktat kan inte väljas eller förkastas efter behag. Man följer dem eller man överträder dem, men har i det senare fallet att betala ett pris. För den som vill bevara ett mänskligt samhälle och ett liv i samklang med naturens lagar står det klart att det ekonomiska imperativet måste ersättas av omvårdnad och hänsynstagande i ekologisk anda. Den utveckling som bärs upp av allas våra dagliga insatser har onekligen mycket att ge. Så länge den betraktas som obönhörlig och ödesbestämd, så länge som framtiden inte väljs av medborgarna — inte kan väljas därför att inga alternativ uppställs att välja emellan — så länge måste det förbli tveksamt om utvecklingen även kommer att ge bättre psykisk hälsa och en mänsklig miljö. På åtskilliga miljöområden pågår utredningsarbete. Dessa utredningar har angelägna uppdrag, som skyndsamt bör fullföljas. En övergripande målsättning för utformningen av den inre miljön och för en förebyggande psykisk hälsovård måste emellertid beröra våra värderingar. Ett sådant övergripande utredningsarbete bör göras av en parlamentariskt sammansatt kommitté. Det bör ankomma på en sådan kommitté att följa arbetet inom olika delutredningar som pågår och på grundval härav och på eget utredningsarbete utarbeta riktlinjer för hur de samhällsproblem som föranleder skadlig stress, psykisk ohälsa och otrygghet skall bemästras och hur man skall få en positiv utveckling mot ett på alla områden mänskligare samhälle. Herr talman! Jag yrkar bifall till den reservation som är fogad till detta betänkande.

Jag vill erinra om att utredningen om kontant stöd vid arbetslöshet ingående har behandlat de frågor som herr Lövenborg tar upp i sin interpellation. En proposition har nyligen lagts fram för riksdagen på grundval av utredningens betänkande. I propositionen framhålls att det primära målet för arbetsmarknadspolitiken är att bereda sysselsättning åt den som är arbetslös. Med denna utgångspunkt diskuteras bl.a. under vilka förhållanden vägran att anta anvisat arbete skall kunna leda till avstängning från rätt till ersättning från arbetslöshetskassan. Riksdagen får alltså under våren tillfälle att ta ställning till dessa frågor.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

Jag har emellertid läst igenom propositionen för att se i vilken omfattning den kommer att eliminera de konsekvenser som jag har anfört kan drabba människor som av olika skäl inte kan anta erbjudet arbete. Jag måste säga att i det fallet är jag besviken på svaret. Jag vill också framföra den meningen att det måste företas ändringar i anslutning till riksdagsbehandlingen. Att frågan ställdes var beroende på att jag när interpellationen skrevs konfronterades med ett par fall som gjorde mig mycket upprörd därför att jag tyckte att här hade man verkligen inte tagit hänsyn till rent mänskliga aspekter utan man hade bara gått efter kalla och hårda paragrafer. Jag redogjorde i interpellationen rätt utförligt för ett par avstängningsfall. Jag förstår att inrikesministern inte nu finner anledning att diskutera de konkreta fallen, men jag vill i alla fall ge en kortfattad bakgrund till interpellationen. I Tornedalsbyn Muoniovaara allra längst uppe i Norrbotten blev två arbetare avstängda från arbetslöshetsunderstöd därför att de hade tackat nej till erbjudet vägarbete i Stockholmstrakten. Båda avstängningarna överklagades till AMS, senare till försäkringsdomstolen. I båda fallen fastställde man besluten om avstängning. Den ene mannen, som var skild, anförde att han inte ville förlora kontakten med sin sjuåriga dotter därför att det i den situationen inte kunde vara bra vare sig för honom eller för henne. Den andre mannen hade dålig rygg och hade haft långa sjukskrivningsperioder just för den sakens skull. Han ansåg följaktligen inte att vägarbete var vidare lämpligt för honom. Han anförde dessutom som ett skäl att han inte ville bo i barack i Stockholm, vilket skulle ha blivit fallet. Varken AMS eller försäkringsdomstolen kunde fästa någon vikt vid sådana triviala omständigheter som att en far inte ville lämna sin dotter eller att den andre mannen inte kunde tänka sig en baracktillvaro i Stockholm. Till allt detta kommer ju att man här anvisat människor arbete ca 150 mil från hemorten. Jag måste säga att jag blev upprörd när jag konfronterades med just dessa fall. Är det verkligen mänskligt och humant att människor skall tvingas att ta erbjudet arbete över 100 mil från hemorten? Var finns respekten för det rent mänskliga? Kan det ingenting betyda att en liten flicka har behov av kontakten med sin far eller att en annan, som är van vid närheten till naturen och en hygglig bostad, inte kan tänka sig en baracktillvaro i Stockholm eller i en annan storstad? Ja, sådana frågor kan man ställa sig, och i propositionen har man också snuddat vid dem. Jag vill inte anklaga de tjänstemän som har handlagt ärenden av den här typen. De har naturligtvis följt paragraferna, och där har inte funnits plats för mänskligt hänsynstagande. De har varit skrivna så att de skall passa in i mönstret av en destruktiv folkomflyttningspolitik, där det inte har funnits plats för de vanliga människornas rätt att välja. De har anpassats för att man skall kunna försörja storkapitalet med arbetskraft, där storkapitalet så kräver — de har varit skrivna för att underlätta den kapitalistiskt styrda strukturomvandlingen. Den politiken har skapat många tragedier. Folk har ryckts upp ur sin invanda tillvaro, från den bygd där de är fast förankrade, från sin vänkrets och från den bygd där de har sina hjärtan. De har kastats in i betonggetton i storstäderna, familjer har splittrats, människor har brutits ned. Alla kan nämligen inte ryckas upp och planteras om till de områden som behöver försörjas med arbetskraft. Jag har tidigare — och jag vill göra det ännu en gång — karakteriserat detta som en kall, rå och cynisk politik som ur både mänsklig och moralisk synpunkt måste förkastas. Man skall inte kunna tvinga folk att ta jobb hur som helst och var som helst därför att paragrafryttare sitter och anser, att det handlar om ”erbjudet lämpligt arbete”. Det som för tjänstemannen på AMS eller högre upp bedöms som lämpligt arbete kanske inte alls är det ur individens synpunkt. Man skall kunna ta hänsyn till rent mänskliga aspekter, som inte alls behöver ha med sjukdom eller liknande saker att göra. Behovet att exempelvis vara nära sin familj skall också kunna beaktas. Det var därför med stort intresse som jag läste dels inrikesministerns svar på min interpellation, dels förslaget till ny lag om arbetslöshetsförsäkringen. Jag måste upprepa att jag tyvärr blev besviken. Departementschefens skrivning innehåller en rad mycket bra formuleringar, men när det gäller frågan om vad som skall karakteriseras som ”lämpligt arbete” är inrikesministern inte alls beredd att föreslå några avgörande förändringar utan säger i stället, att nuvarande regler är tämligen bra och att någon förändring inte är påkallad. Jag vill hävda att de nuvarande reglerna, som ger möjligheter att avstänga människorna, inte alls är bra. Det är inte heller bra att det inte i propositionen vidtagits några radikala förändringar i den riktning som jag efterlyser, vilka skulle göra att man kunde se mänskligare på individers vägran att anta erbjudet arbete, exempelvis av de skäl som jag här har nämnt. Jag vill verkligen också hoppas att man vid den slutliga behandlingen företar ändringar just på den här punkten. Gör man ingen ändring här, betyder det fortsatta möjligheter till tvång mot individer, av just den typ jag har talat om — alltså att bestämmelserna kan användas för fortsatt tvångsförflyttning.
Herr talman! Jag tycker att det skulle finnas anledning att komma till en annan uppfattning än vad herr Lövenborg har gjort när man läser det förslag som är framlagt. Där sägs det ju i 5 § första stycket att erbjudet arbete skall anses lämpligt, om ”inom ramen för tillgången på arbetstillfällen skälig hänsyn tagits till den försäkrades yrkesvana och förutsättningar i övrigt för arbetet samt andra personliga förhållanden”. I andra punkten sägs det vidare att arbetet skall anses lämpligt om ”anställningsförmånerna är förenliga med de förmåner som utgår till den som är anställd enligt kollektivavtal eller, om sådant ej finnes, är skäliga i förhållande till de förmåner som vid jämförliga företag utgår till arbetstagare med likvärdiga arbetsuppgifter och kvalifikationer”. I en senare punkt heter det att förhållandena på arbetsplatsen skall motsvara ”vad som angives i författning eller myndighets föreskrifter rörande åtgärder till förebyggande av ohälsa eller olycksfall”. Jag tror nog att det finns stora förutsättningar att inom ramen för denna författning ta de mänskliga hänsyn som herr Lövenborg efterlyser. Jag är verkligen förvånad över att han inte har observerat att sådana hänsyn tas av kassorna och av kassornas styrelser när de har att pröva enskilda ärenden. Det är självklart att man måste ställa vissa krav på den enskilde kassamedlemmens villighet att ta ett anvisat arbete, om det är lämpligt för honom. Det är ju rimligt redan av det skälet att de övriga medlemmarna i kassan, hans kamrater alltså, får finna sig i samma situation. De får kanske inte alltid arbeta under de mest gynsamma förhållanden och kanske inte där de helst skulle vilja ha sitt arbete men ändå medverka till att finansiera de resurser som står till förfogande för den som råkar bli arbetslös. Det är naturligtvis ett intresse för alla kassamedlemmarna att man gör en så objektiv bedömning som möjligt av den enskilde medlemmens förutsättningar att ta det arbete som anvisas. Det är således också fråga om, tycker jag, en viss lojalitet inom kassorna. Detta kommer ju bäst till uttryck genom att vi har den ordningen att kassornas styrelser har att ta ställning till frågan om det skall ske en avstängning. AMS-tjänstemannen kan rapportera att vederbörande vägrat att ta ett anvisat arbete, men i sista hand ankommer det alltså på kassorna att ta ställning. Jag har också framhållit i propositionen att jag anser att det är värdefullt att man på det sättet kan få en belysning av situationen på de speciella arbetsområden som kassorna täcker. Jag har framhållit det som en fördel i förhållande till den ordning som fått tillämpas om man hade gjort ett obligatorium. Jag vill gärna säga att i vårt samhälle, med all den ofullkomlighet som kännetecknar detta liksom andra samhällen, ställs det självklart vissa krav på individerna att de måste efter måttet av sin förmåga hjälpa till i det produktiva arbetet.

Jag målar således med det en karikatyr — det är inte det problem som herr Lövenborg är ute efter — men låt mig återkomma till kärnfrågan: Jag tycker att författningarna som de är utformade ger goda möjligheter för att ta de mänskliga hänsyn som herr Lövenborg har efterlyst.
Herr talman! Det är alldeles klart att man måste ställa vissa krav på människor, och det är också riktigt som inrikesministern säger att jag naturligtvis inte har avsett dem som under alla förhållanden och i alla situationer avvisar erbjudet arbete. Däremot menar jag fortfarande att den föreslagna lagtexten ger möjligheter till godtycke. Naturligtvis kommer vi att diskutera den här lagen vid ett senare tillfälle. Jag har emellertid redan läst den. Det är klart att allting kan tolkas på olika sätt, men kvar står ändå det faktum att det i stor utsträckning är en bedömningsfråga, där jag inte är helt säker på att det som för individen bedöms som viktigt, nämligen rätten att av vissa skäl avvisa erbjudet arbete, kommer att bedömas vara lika viktigt av dem som behandlar fallen. Det står ju i den föreslagna lagtextens 27 § att avstängning kan ske, om försäkrad lämnar sitt arbete frivilligt och utan giltig anledning. För individen kan det alltså framstå som en giltig anledning att han lämnat arbetet därför att han inte stått ut med att leva i en barack eller att under långa perioder vara skild från sin familj, men förmodligen kommer det inte i framtiden — lika litet som nu — att räknas som giltig anledning. Jag har i varje fall inte tolkat innehållet på det sättet. ”Avstängning” heter det, om erbjudet lämpligt arbete har avvisats. Men om det erbjudna lämpliga arbetet ligger hundratals mil från hemorten, är frågan: Har då individen rätt att avvisa arbetet såsom olämpligt för honom? Jag kan inte finna att man på dessa punkter har kommit med något radikalt nytt, och det tycker jag är en mycket allvarlig brist, som bör rättas till. Det finns också andra brister, lika väl som det finns många bra saker i propositionen, men det får vi väl tillfälle att diskutera senare.
Herr talman! Jag noterar att herr Lövenborg i varje fall inte ställer anspråken att den enskilde helt kan avgöra detta, utan att det självfallet måste bli en annan bedöm ning. Jag håller vidare med honom om att vi kan ha anledning att spara den vidare debatten i frågan tills det blir tillfälle till diskussion här i kammaren sedan utskottet har behandlat den proposition som är framlagd.
Herr talman! Jag lovar att vi skall återkomma. Jag anser denna proposition så viktig att det finns all anledning att mycket noga gå igenom och diskutera den. Det finns, som jag sade också bra saker där — jag är inte blind för det — och jag noterar också detta med tillfredsställelse. Men det som fortfarande ur de arbetandes synpunkt bedöms som dåligt måste ju rättas till — därigenom kommer herr Holmqvist att få ännu större anledning att säga att det är ett bra förslag. Möjligheterna till förändringar finns ännu ett tag, och de möjligheterna tycker jag att alla goda krafter bör tillvarata. När det gäller avstängningsreglerna är det tyvärr så, att de i alltför hög grad har präglats av uppfattningar som hittills varit riktningsgivande. Det uttrycks också i propositionen, där det i fråga om avstängning sägs: ”Bedömningen härvidlag har kommit att påverkas av den moderna aktiva arbetsmarknadspolitikens grundvärderingar.” Så står det som förklaring.

Herr talman! Denna fråga har naturligtvis en mycket stor räckvidd och begränsar sig inte bara till de synpunkter som herr Lövenborg anlägger. Det är inte bara en fråga om villighet att geografiskt flytta på sig, det är också en fråga om villighet att ta arbete. När vi hade skilts åt i natt tog jag en bil hem. Den som satt vid ratten visade sig vara fil. kand. Trots att han hade avlagt denna examen hade han tagit det här arbetet, som naturligtvis låg helt vid sidan om det som han hade tänkt sig, därför att han ville göra en nyttig insats. Han var chaufför nu, emedan han ansåg att man måste ta det arbete som finns. Detta är en annan sida av problemet — en villighet att ta erbjudet arbete, även om det ligger utanför vad man har väntat sig. Men vi får anledning att återkomma till dessa frågor.

Herr talman! Herr Gustafsson i Säffle har frågat om jag är beredd att medverka till att ombyggnaden av sträckan Årjäng—-Sandaholm på E 18 i Värmland påbörjas snarast möjligt. Det är arbetsmarknadsverkets uppgift att med hänsyn till läget på arbetsmarknaden bedöma såväl behovet av beredskapsarbeten i olika delar av landet som arten av de beredskapsarbeten som bör komma i fråga. Det är också arbetsmarknadsverket som på grundval av sådana bedömningar och inom ramen för tillgängliga medel beslutar om igångsättning av beredskapsarbeten. I den mån vägbyggande härvid anses lämpligt som beredskapsarbete sker valet av byggnadsprojekt bland sådana projekt som vägmyndigheterna har angelägenhetsgraderat. Enligt vad jag har erfarit av chefen för kommunikationsdepartementet har ombyggnad av väg E 18 mellan Årjäng och Långserud inte kunnat inrymmas i de fastställda flerårsplanerna för vägbyggandet under femårsperioden 1973—1977. För delsträckan Årjäng—Sandaholm av denna väg är emellertid planeringen färdig, och vägverket har angett ombyggnad av denna sträcka som lämpligt beredskapsarbetsprojekt.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

Även om arbetslösheten har minskat något mellan februari och mars, uppvisar Värmland dock fortfarande drygt 4 400 arbetslösa. Att antalet lediga platser har minskat gör inte bilden ljusare. Byggarbetsgruppen, som ju överlämnat sin första promemoria till inrikesministern, framhåller särskilt vägbyggandet som lämpligt beredskapsarbete. Detta är naturligt. Förutom att det ger arbete åt dem som är direkt sysselsatta med vägbyggandet skapar det en ”kringsysselsättning” i bygden. Lastbilar, vägmaskiner etc. får fullt jobb, olika materialleverantörer får ökad försäljning, reparationsverkstäder får mera arbete osv. Det skapar alltså en aktivitet som är av stor betydelse i sådana här bygder och särskilt naturligtvis för dem som går utan jobb. Om man sedan, som i det här fallet, kan kombinera beredskapsarbetet med ett så angeläget projekt som ombyggnad av E 18 i Värmland på sträckan Långserud-—Årjäng, har man slagit två flugor i en smäll. Som jag framhöll i min interpellation är E 18 på den här sträckan under all kritik. Om vi i Värmland skall få en chans till höjd standard krävs förbättrade vägar. Goda transportmöjligheter spelar en avgörande roll vid företagsetableringar och för människors möjligheter att snabbt förflytta sig mellan bostadsorten och arbetsplatsen. Den höga trafikintensiteten på den här vägsträckan understryker ytterligare skälen till att ombyggnaden snabbt måste komma i gång. I sitt nuvarande tillstånd är E 18 på den här omtalade sträckan en uppenbar trafikfara. Enligt uppgift står också vägsträckan Årjäng—Sandaholm högst på vägverkets prioriteringslista för lämpliga beredskapsarbeten i Värmland, och sträckan är också, som inrikesministern framhöll, färdigplanerad varför igångsättning kan ske snabbt. Jag är väl medveten om att det är arbetsmarknadsstyrelsen som avgör såväl behovet som arten av beredskapsarbeten, men det sker inom ramen för tillgängliga medel, som ju inrikesministern framhöll i sitt svar. Tillgängliga medel erhåller ju AMS från regeringen, och inom regeringen är det inrikesministern som handlägger dessa frågor.

Jag är ledsen att inrikesministern inte anser sig kunna ge ett klarare, mera positivt svar på min fråga.
Herr talman! Jag är väl ändå tvingad att uttrycka mig som jag har gjort. Det kan inte vara på det sättet att ett statsråd skall lägga sig i ämbetsverkets uppgifter, det borde herr Gustafsson i Säffle förstå. Därför ställer det sig orimligt att jag i samband med att vi har givit tilläggsanslag till arbetsmarknadsverket — det känner naturligtvis herr Gustafsson till — också skulle säga: Kom nu ihåg att använda de här pengarna just på den här speciella vägsträckan! Jag skulle försätta mig i en ganska ohållbar situation, om jag åtog mig att föra fram herr Gustafssons ärende i det här sammanhanget eller vad andra kolleger här i riksdagen kan ha för speciella anspråk. Jag stryker under vad jag har sagt i mitt interpellationssvar, nämligen att det rimligtvis måste ankomma på arbetsmarknadsverket att välja ut de särskilda projekt som skall användas när det gäller att bekämpa arbetslösheten.
Herr talman! Jag är fullt på det klara med inrikesministerns ställning i det här sammanhanget. Det är emellertid ingen ny framstöt som görs i frågan. Kommuner och länsstyrelse och vägförvaltning har uppvaktat om att få medel för igångsättning, men det har inte hittills lett till någon åtgärd. Då var tanken den att inrikesministern i sin egenskap av chef på det här området skulle kunna ställa pengar till förfogande, alldenstund vägverket har satt upp den här sträckan som ett angeläget beredskapsarbete. När vi dessutom har en så hög arbetslöshet vore det på sin plats, om man kunde använda de här månaderna, eller kanske åren, till en förbättring. Jag förstår att det kommer olika framställningar från hela landet, men det här är inte vilken vägsträcka som helst — det är ändå förbindelsen Stockholm—Oslo. Ur den synpunkten är det också, tycker jag, angeläget med en upprustning. Även om jag är medveten om svårigheten tror jag att man kan. Det har ju sagts av någon att politik är att vilja. Jag hoppas att inrikesministern vill det här också.
Herr talman! Alla vägar bär till Rom, heter det. Jag har inte hört någon som har talat för ett vägbygge säga att det är tämligen överflödigt, utan alla har naturligtvis argumenterat för att det är speciellt angeläget att just den vägsträckan blir färdigställd.

Herr talman! Herr Johansson i Skärstad har frågat mig om jag inför upprättandet av nytt avtal med Sveriges Radio är beredd att medverka till att en kommission tillsätts med uppgift att framlägga förslag om sådan utformning av avtalet att framförande av anstötliga program i våra massmedier i fortsättningen förhindras. Det är ännu inte möjligt att ta ställning till formerna för och inriktningen av en eventuell avtalsrevision. Av betydelse i sammanhanget är bl.a. kommande förslag från 1969 års radioutredning och massmedieutredningen samt erfarenheterna från radionämndens verksamhet under de närmaste åren.
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min interpellation. Jag framställde interpellationen den 11 januari, så det program som jag hänsyftar på kanske inte har samma aktualitet nu som Nr 58 det hade då. Fredagen den Vi har här i landet en statskyrka, och den kristna livsåskådningen är 30 mars 1973 sedan århundraden det fundament på vilket hela vårt samhälle vilar. Man har därför rätt att fordra respekt för de kristna värdena. Men i det avseendet brister det tyvärr mycket hos de ansvariga för våra eterburna massmedia. I samband med den debatt om radiooch TV-programmen som fördes här i riksdagen under slutskedet av höstsessionen 1972 uttalade radiochefen Otto Nordenskiöld att han såg allvarligt på frågan om radiooch TV-programmens kvalitet. Det är därför så mycket mer anmärkningsvärt och i högsta grad beklagligt att ett sådant program som bjöds TV-tittarna måndagen den 8 januari i år kunnat godkännas av de ansvariga. Inslaget hade rubriken Heta feta linjen supershow och uppfattades av många människor som en ren hädelse av de kristna värdena. Jag skall inte här göra någon mer ingående beskrivning av det framförda programmet. Enligt min mening innebär sådana program ett upprörande missbruk av det förtroende som givits de för TV ansvariga. Föreställningar av det slaget kan bara verka nedrivande, de är kulturoch religionsfientliga och de främjar dålig smak. Att det pågår en ideologisk kamp i vårt samhälle är väl för de flesta uppenbart. Att man då också försöker att använda massmedia är väl naturligt. Därför måste samhällsledningen vara vaksam på detta område. Ett av de vapen som man använder i kampen är hädelse. Enligt min mening ligger det något sadistiskt i hädelsen. Man angriper hänsynslöst sådana som då inte kan försvara sig. Man sticker, man sårar, man breder ut sig. Varför gör man det? Jag tror inte att man skulle möta något sådant från kristet håll. Tänk om de kristna skulle använda den tid de har för att på ett sådant nonchalant sätt tala om andra religioner, ja, t.o.m. om ateisterna! Herr utbildningsminister! Skulle vi inte kunna rensa upp i monopol TV så att vi besparades sådana här inslag? Jag sade i debatten i höstas att det måste kännas deprimerande för den stora grupp av goda medarbetare som finns på Sveriges Radio-TV och som svenska folket uppskattar för deras insatser, att det också skall finnas en mindre grupp som med sina program skapar irritation och missnöje.

Denna bok är en grov förvanskning och en förolämpning mot Bibelns Jesus. Om vi skall kunna ha en skola för alla, vilket vi strävar efter, hur kan vi då tillåta att man i religionsundervisningen låter en ateist komma in med en sådan bok och att den rekommenderas till användning? Det är givet att svenska föräldrar blir tveksamma hur de skall ställa sig till religionsundervisningen. Här är det ju som radio och TV kommer in i sammanhanget. Jag menar inte att vi som på ett särskilt sätt försvarar den kristna livsåskådningen vill ha någon censur. Att det måste finnas en minimigräns för det tillåtna tror vi på, och där är väl också utbildningsministern och jag överens. Men det måste då finnas en balans när det gäller programmen — det måste komma dit sådana saker som nu inte får det utrymme som de skall ha. Det gäller de religiösa programmen över huvud taget men framför allt de kristna barnoch ungdomsprogrammen. Jag har vid flera tillfällen tagit upp detta, och jag frågar: Varför sänder inte TV fler kristna barnoch ungdomsprogram? Vill man inte eller vågar man inte? Kyrka och frikyrka bedriver en mycket omfattande och uppskattad barnoch ungdomsverksamhet. Hur stor del av Sveriges barn och ungdom som deltar i sådan verksamhet känner jag inte exakt till, men det är en mycket stor procent. Jag skulle vilja vädja till Sveriges Radio och till utbildningsministern som högste chef att tillmötesgå detta starka önskemål och sända positiva barnoch ungdomsprogram. Jag vill påstå att om Sveriges Radio följer avtalet kan man inte underlåta att tillmötesgå en så allmänt utbredd önskan bland föräldrar i vårt land. Jag har här frågat om man kan tillsätta en utredning eller en kommission för att se över detta. Utbildningsministern ger inget direkt svar — man vill invänta radioutredningen och erfarenheterna från radionämndens verksamhet. Men jag tar för givet att anmälningarna av program inte har minskat den senaste tiden, och jag tror det är viktigt att något görs, om vi skall få harmoni på det här området. Jag tror att TV spelar en stor roll för vårt svenska folk och kan göra en positiv insats i vårt samhälle, och det är angeläget att vi kan undanröja sådant som skadar utvecklingen. Vi vet att det är många krafter i rörelse i dag för att komma till rätta med brottslighet och sådant, och jag tror att Sveriges Radio-TV här spelar en stor roll. Det är viktigt att i en parlamentarisk grupp på detta område också folkrörelsernas representanter får vara med och säga sitt ord för framtiden.
Herr talman! Det program som herr Johansson i Skärstad har tagit upp till diskussion här i dag är en reprissändning från 1972 — februari 1972 närmare bestämt. Programmet har prövats av radionämnden och friats, och jag vill understryka att herr Sundman — alltså en partivän till herr Johansson i Skärstad — är ledamot av radionämnden. Jag vill också, med anledning av vad herr Johansson i Skärstad sade, understryka att jag som utbildningsminister självfallet inte har någon som helst möjlighet att dirigera Sveriges Radios programverksamhet åt vare sig det ena eller andra hållet. Däremot har jag i dagens konselj fått bemyndigande att tillkalla en särskild utredning om radionämnden.

Jag vill också understryka att Sveriges Radios styrelse nyligen har fått bemyndigande att arbeta enligt en ny arbetsordning efter särskild Vidare vill jag erinra om att tvåkanalsystemet inte har varit i funktion mer än ett halvt år, och man måste självfallet ha något längre tid på sig, innan man kan dra några slutsatser av hur det systemet fungerar. Därför har jag funnit god anledning att inta den ståndpunkt jag gjort i interpellationssvaret, alltså att tills vidare avvakta verksamheten vid Sveriges Radio innan jag är beredd att ge ett mera direkt svar på frågan om vad som skall hända i samband med avtalsrevisionen inför ett eventuellt nytt avtal 1977.
Herr talman! Utbildningsministern kunde väl ändå ha någon uppfattning om det program som det här gäller — och som är anmält till radionämnden — med tanke på vad utbildningsministern sade i riksdagen förra veckan. Hur skall föräldrarna kunna skydda sina barn mot sådana program? Vart skall de vända sig när de upplever att barnen får se sådant i TV, som föräldrarna absolut inte vill att barnen skall komma i kontakt med? Och inte vill väl utbildningsministern påstå att det hör hemma i religionsundervisningen att använda en sådan bok som Kamrat Jesus? Var skall föräldrarna få skydd för barnen mot sådant? Om vi skall kunna undvika alternativa skolor och i stället arbeta för en skola för hela svenska folket, så måste det väl ändå finnas någon som kan säga vart föräldrarna skall kunna vända sig!

Herr talman! Herr Richardson har frågat mig, av vilka skäl det inte har varit möjligt att nu ta ställning till utformningen av betygen i grundskolan och gymnasieskolan. Som svar på herr Richardsons fråga får jag hänvisa till vad jag anfört i direktiven till de sakkunniga som tillkallades den 16 februari 1973 med uppdrag att pröva frågan om betygsättningen i grundskola och gymnasieskola. Jag anförde där bl.a. följande. Utformning och tillämpning av betygsättningen i skolan har av olika skäl ofta ifrågasatts. Senast i anslutning till det nu framlagda förslaget och förarbetena till detta har debatten varit livlig. Ett från alla synpunkter idealiskt betygssystem tycks vara omöjligt att finna. Det är mot den bakgrunden angeläget att man når en så bred uppslutning som möjligt kring ett beslut i betygsfrågan. Jag finner det därför naturligt att, innan statsmakterna tar slutlig ställning till betygssystemets utformning, särskilda sakkunniga med företrädare för de politiska partierna prövar att, med utgångspunkt i skolöverstyrelsens förslag, finna en lösning om vilken i allt väsentligt enighet kan nås. Att företrädare för de politiska partierna får tillfälle att deltaga i det utredningsarbete som föregår ett beslut av statsmakterna i betygsfrågan är enligt min mening naturligt också mot bakgrund av att den nuvarande relativa betygsättningen infördes efter förslag från 1957 års skolberedning och 1960 års gymnasieutredning. I båda dessa utredningar var de politiska partierna representerade.
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min interpellation. Utbildningsministern har angivit två skäl för beslutet att dröja med ett regeringsförslag i betygsfrågan, dels att det är angeläget att få en så bred uppslutning som möjligt kring ett förslag, dels att det är naturligt att företrädare för de politiska partierna deltar i detta utredningsarbete, eftersom det gäller en fråga som tidigare har behandlats av parlamentariska utredningskommittéer. Detta är enligt min mening två mycket svaga skäl. I och för sig är det självfallet värdefullt att man söker skapa enighet i betygsfrågan, men jag är av den bestämda uppfattningen att uppslutningen kring skolöverstyrelsens förslag — alltså inte det förslag som en särskild betygsgrupp framlagt utan skolöverstyrelsens eget förslag — var ganska allmän. Lärarförbunden hade egentligen ingenting att invända mot det förslaget. Och några garantier för att man nu skall nå fram till större enighet finns inte. Vad beträffar det andra skälet förefaller det mig om möjligt ännu mera obegripligt. Om den principen konsekvent tillämpades, så skulle det innebära att knappast något alls skulle kunna ändras utan särskilda utredningar, eftersom de flesta reformer inom alla samhällssektorer har sitt ursprung i parlamentariska utredningsförslag. Oppositionspartierna brukar ju beskyllas för att jämt och ständigt kräva utredningar, men nu har vi verkligen blivit bönhörda långt över hövan. Någon sådan här utredning har vi inte önskat, däremot ett regeringsförslag. Vi har ju ändå en riksdag med företrädare för de politiska partierna, och vi har ett särskilt utbildningsutskott. Betygsutredningen är enligt min mening en onödig utredning. Olägenheterna med det nuvarande systemet är nämligen så stora att det är angeläget att utan dröjsmål reformera det. Skolöverstyrelsens förslag är i stort sett bra. Det finns ingen anledning att tro att några nya synpunkter av betydelse skall komma fram. Det gäller bara att välja ett system som från olika aspekter är det bästa eller kanske det minst dåliga. I ett avseende är vi helt ense: något från alla synpunkter idealiskt system finns inte och kommer säkert inte heller att finnas. Jag har i en tidigare interpellationsdebatt — det var i november 1971 — påvisat diverse olägenheter med det nuvarande systemet. Jag skall därför nu nöja mig med att helt kort beröra dessa. 1. Ett grupprelaterat betygssystem innebär i realiteten en rangordning av eleverna. Det ligger i sakens natur att en sådan bedömningsprincip måste leda till mera av stress och konkurrensmentalitet än ett kursrelaterat system och därmed också förhindra eller försvåra det samarbete och den lugna och avspända atmosfär som vi vill ha i skolan. 2. Tillämpningen av ett grupprelaterat betygssystem förutsätter att grupperna inte är alltför små och alltför avvikande från det i statistiskt avseende normala eller åtminstone att man har god kännedom om dessa smågrupper vad avser elevernas kunskapsoch färdighetsstandard. Det är just genom att den nya gymnasieskolan är så oerhört varierande och så snabbt föränderlig som förutsättningarna för ett grupprelaterat betygssystem nu saknas. Det finns flera hundra olika kursplaner och därmed elevgrupper. Många av dem är mycket speciella. Jag nämnde i vår förra debatt att det finns enstaka kurser som bara förekommer på en enda skola i hela landet. Det är i sådana fall helt omöjligt att följa generellt gällande rekommendationer om betygsfördelning. 3. Ett grupprelaterat betygssystem stimulerar till spekulationsbetingade linjebyten i gymnasieskolan och bortval av ämnen, t.ex. B och C-språk. Vi har haft en besvärande flykt från de treåriga naturvetenskapliga linjerna i gymnasieskolan. Och detta bidrar till snedrekryteringen i detta avseende vid de filosofiska fakulteterna. Innevarande vårtermin står hela 350 av de 500 platserna i 40-poängskurserna i fysik tomma vid universiteten. Vi vet att en hel del av dessa avhopp från N-linjen betingats av att dessa elever fått sämre betyg än kamrater som valt en annan linje i gymnasieskolan genom att konkurrensen varit mycket större på just de naturvetenskapliga linjerna. 4. Ett grupprelaterat betygssystem är inte motivationsbefrämjande annat än för de allra duktigaste eleverna. Som jag ser det är skolans allvarligaste problem just nu den håglöshet och liknöjdhet — för att inte säga resignation — som finns på många håll alltifrån grundskolans högstadium till gymnasieskolans högsta klass. Det skulle förvåna mig mycket, om inte upplevelsen av en hopplös betygssituation, känslan av att det inte lönar sig att arbeta, att det inte går att komma ifrån de låga betygen och höja dem, spelar en mycket stor roll i det sammanhanget. 5. Ett grupprelaterat betygssystem ger en mycket bristfällig information om elevernas kunskapsoch färdighetsstandard. Detta är allvarligt, inte bara för elever, föräldrar och lärare utan ytterst för hela skolsystemets effektivitet och för skolpolitikernas ställningstagande. I den kvalitetsdebatt som vi haft — och som vi bör ha — känns det besvärande med en så ofullständig kunskap om verkligheten. Ett av skälen till detta är betygssystemets utformning. Från folkpartiets sida påtalade vi detta bl.a. i samband med behandlingen av kompetensfrågorna vid förra årets riksdag. Vi pekade på att propositionens krav på genomgång av tvåårig utbildning eller kunskaper motsvarande minst två årskurser egentligen saknar innebörd så länge inte en godkännandeprincip tillämpas. För att tanken på en oförändrad utgångsnivå i de eftergymnasiala studierna skall bli meningsfull och för att garantier skall finnas för att de studerande har en faktisk och inte bara formell behörighet krävs det en godkännandeprincip. Själva principen om grupprelaterade betyg är ohållbar i den gymnasieskola som vi nu har fått under 1960-talet. Om jag sammanfattar dessa synpunkter kommer jag till slutsatsen att olägenheterna med det nuvarande systemet är så allvarliga att de måste undanröjas med det snaraste. Det var därför jag blev besviken över att utbildningsministern inte lade fram ett förslag till årets riksdag, och det är därför som jag tagit upp frågan interpellationsvägen. Betygsfrågan har enligt min mening handlagts på ett klart otillfredsställande sätt från regeringens sida. Handläggningen har varit ryckig och inkonsekvent, den har präglats av osäkerhet och villrådighet samt brist på handlingskraft och förståelse för hur viktig betygsfrågan faktiskt är. Jag vill nu fråga utbildningsministern vilken handlingsoch tidsplan han har. När blir utredningen klar? Skall den skickas ut på remiss? Skall skolöverstyrelsen på nytt kopplas in? När kan man vänta sig att ett nytt betygssystem börjar tillämpas i skolan?
Herr talman! På herr Richardsons kompletterande frågor skulle jag vilja svara följande. Om problemet är så enkelt som herr Richardson angav i sitt anförande blir det också ett mycket enkelt arbete för utredningen. Då kommer fröken Hörlén, som är folkpartiets representant i utredningen, att mycket snabbt kunna övertyga ledamöterna om detta, och då är det heller inte något problem när det för regeringen gäller att omedelbart lägga fram ett förslag utan remissförfarande. Skolöverstyrelsens förslag har inte varit föremål för något formellt remissförfarande, och därför kan herr Richardson inte utan vidare uttala sig om hur pass allmän uppslutningen är. Herr Richardson kan möjligen bygga på pressreaktioner, men det är inte tillräckligt för att säga att vi vet exakt hur läget är. Herr Richardson hänvisar till lärarreaktioner, och det är gott och väl. Men det märkliga är att när herr Richardson talade om den allmänna uppslutningen så bortsåg han totalt från eleverna. Elevernas organisationer har samtliga krävt en parlamentarisk-politisk beredning av betygsfrågan. Trots allt, herr Richardson, är betygen inte till för lärarna utan för eleverna. Men inte ett ord om dessa 1250 000 elever hade herr Richardson i sitt anförande. Jag blev utomordentligt förvånad över att herr Richardson ställer en interpellation, tar upp en kritik av regeringen men inte har klart för sig att regeringen på denna punkt har gått eleverna till mötes och tillfredsställt deras önskemål. Eleverna är naturligtvis angelägna att få en förändring av betygssystemet, men de vill vara säkra på att det betygssystem som nu kommer till stånd är ett system som vi kan bibehålla under lång tid. Därför föredrar eleverna att det tar något längre tid och att det samtidigt därmed skapas bättre garantier för att systemet sedan verkligen blir hållbart. Det överensstämmer helt med det som måste vara min utgångspunkt för ett oförändrat betygssystem, nämligen att det i denna kammare finns en så stabil parlamentarisk majoritet för ett betygssystem att inte ett eventuellt regeringsskifte — hur hypotetisk den frågan än är — leder till att man skall behöva byta betygssystem i skolan. Därför har jag ansett det som angeläget att en parlamentarisk beredning får gå igenom hela frågan. Och, som sagt, är den så enkel som herr Richardson utgår ifrån, blir det ett snabbt arbete och möjligheter till snabbt beslut för både regering och riksdag.

Herr talman! Allvarliga anmärkningar riktas mot våra nu gällande betygsbestämmelser. För min del tycker jag det är bra att en särskild utredning är tillsatt som ordentligt får ta upp betygsfrågan. Jag tillåter mig emellertid nu beröra en specialfråga som jag anser icke behöver någon vidare utredning, en specialfråga som fordrar omedelbara åtgärder. Jag och många med mig har funnit det närmast upprörande att ungdomar som inträdessökande till spärrad utbildningslinje inte kan få åberopa sitt mest konkurrenskraftiga betyg. De nuvarande bestämmelserna innebär att ungdomar som har ett mycket gott grundskolebetyg men sedan får ett mindre gott gymnasiebetyg inte kan åberopa grundskolebetyget. På gymnasiebetyget kommer vederbörande inte in. Hade han icke gått igenom gymnasiet hade han kommit in. Det kan inte vara rätt att straffa dem som genomgått en ytterligare utbildning. Det måste kännas hårt för sådana ungdomar att se att de blir utkonkurrerade av kamrater som har sämre grundskolebetyg. Det här systemet har fått mycket allvarliga konsekvenser. Ett faktum är att det finns många ungdomar — vi påminns om det just i dessa dagar — som inte vet om de skall gå ut gymnasiet eller hoppa av. Här har redan för ett par månader sedan ingått oroande rapporter, exempelvis från Piteå, likaså från min hemstad Kalmar och från en rad andra platser. Det är ruskigt när det i den allmänna debatten sägs att det är ansvarslöst att — i vissa fall — låta sina ungdomar gå ut gymnasiet, att det är ansvarslöst att inte tillråda dem att hoppa av. Herr statsråd! Vi från moderata samlingspartiet tog upp denna fråga i riksdagen redan 1971 och begärde att man skulle rätta till saken Vi återkom 1972, och riksdagen beställde då direkt hos Kungl. Maj:t åtgärder.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 Jag vill vädja till statsrådet att ompröva detta ärende med tanke på att många ungdomar faktiskt finner det grymt med den nuvarande ordningen. Det hemska är ju att den som på grund av mindre studielust under en tid får ett ogynnsamt gymnasiebetyg icke har någon möjlighet att komplettera detta. Vederbörande blir för alltid utestängd från att komma in på en utbildningslinje för vilken han kanske har alldeles speciella förutsättningar. Det är många ungdomar som drabbas av nu gällande bestämmelser. Jag vill därför avslutningsvis än en gång vädja till statsrådet att ompröva detta ärende och vidta skyndsamma åtgärder för en rättelse.

Herr talman! Min huvudinvändning var den att betygsfrågan handlagts på ett ryckigt och inkonsekvent sätt och att det har dragit ut alltför länge på tiden innan den får en lösning. Jag kan inte finna annat än att det förhåller sig så. Det är snart fyra år sedan skolöverstyrelsen fick uppdraget att se över frågan. Skolöverstyrelsen tillsatte en särskild betygsgrupp, och dess förslag gick ut på remiss till väldigt många instanser. Jag vill minnas att 500-600 remissyttranden har kommit in. Därefter har skolöverstyrelsen lagt fram sitt förslag, och jag kan inte erinra mig att utbildningsministern nämnde någonting om en parlamentarisk utredning i den debatt vi hade i november 1971. Nu har en parlamentarisk utredning kommit, och jag noterar att utbildningsministern inte har angett något om vilken tidsplan som kan tänkas föreligga. Man kan också notera att ett flertal ändringar har gjorts under tiden, ändringar som dessutom inte har blivit anmälda inför riksdagen. Sedan gäller det eleverna. Det är riktigt att jag inte berört deras möjlighet att komma till tals, men jag utgår ifrån att det är alldeles självklart att elevrepresentanter också skall befatta sig med dessa frågor. Det är emellertid ett problem med detta. Man frågar sig: Vilka elever? 1969 års uppsättning av SECO eller TLE? 1973 års elever eller 1977 års elever, om det skulle dröja fyra år? Det är ett problem i fråga om elevrepresentationen just detta att omsättningen är så snabb inom årskullarna. Jag kan inte finna annat än att utbildningsministern har visat sig mycket tvehågsen i denna fråga, och det är inte utan att jag erinrar mig ett gammalt danskt talesätt som lyder: att intet skulle ske, då satte han i världen in
Herr talman! Får jag börja med herr Richardsons inlägg. Jag tycker det var väldigt positivt att vi hade 500-600 remissinstanser som diskuterade betygsfrågan. Dels gav det ett bättre underlag för skolöverstyrelsens förslag, dels tror jag diskussionen i sig hade ett egenvärde. Min uppfattning beträffande den parlamentariska beredningens arbete är naturligtvis att detta skall bedrivas så skyndsamt som möjligt. Men hur snabbt arbetet blir klart beror på hur pass komplicerad man från beredningens sida anser frågan vara. Jag tror det är utomordentligt farligt att, som herr Richardson var inne på, underkänna elevernas representanter därför att det är vissa elever som 1969 sitter i SECO och elevförbundet och andra elever 1973. Det sitter ju vissa folkpartister i denna kammare 1973. Det kommer kanske att vara andra här 1974, men vi vill fördenskull inte underkänna årets riksdag och dess representativitet. Jag har noterat att herr Schött i motsats till herr Richardson tyckte det var bra att utredningen kommit till stånd. Jag har funnit det naturligt att denna beredning, som ändå nu skall arbeta med utgångspunkt i rätt avancerat material, prövar några speciella frågor, bl.a. den som herr Schött tog upp. Jag vill understryka att om man släpper den nuvarande principen att grundskoleelever kan konkurrera i särskild kvot så kommer man i en ganska komplicerad situation. Vi har inte mindre än en miljon människor i åldern från låt mig säga 17 år upp till 35—40 år, som inte ens har grundskolekompetens. Vi har ytterligare en stor grupp som har grundskolekompetens men inte gymnasiekompetens. Om vi strikt genomför regler av det slag som jag förmodar herr Schött var ute efter, riskerar vi att gymnasieskoleeleven i varje läge slår ut grundskoleeleven. Jag tror att vi måste fundera ett ögonblick innan vi genomför förändringar som så hårt och brutalt utestänger en stor grupp på grund av att den inte har den formella teoretiska utbildningen. Jag tror att det vore oklokt att göra något sådant. I vilket fall som helst måste vi ha ett ytterligare beredningsarbete innan jag vågar lägga fram ett förslag för riksdagen, och det hoppas jag herr Schött har förståelse för. Däremot är herr Schött och jag helt ense om det olyckliga i att vissa elever, som riskerar att få ett lägre betyg i gymnasieskolan, spekulerar i att det kanske är bättre att konkurrera på grundskolebetyget och av det skälet avbryter sin utbildning. Det är en mindre andel av dem som avbryter utbildningen i gymnasieskolan som har det motivet, men det är tillräckligt att det finns en sådan grupp. Jag för min del har naturligtvis den uppfattningen att det är en utomordentligt farlig och dålig chanstagning som de eleverna gör därför att om fem år kanske de skulle vilja söka sig in på en helt annan utbildning där kravet obönhörligt är genomgången gymnasieskola. Då har de alltså missat den möjligheten. Det är sålunda en kortsiktig spekulation man gör, och jag räknar med att man från skolledningarnas och styrelsefunktionärernas sida ger eleverna information om de här riskerna så att vi under övergångsskedet, innan vi kommit till rätta med detta problem, så långt det är möjligt kan nedbringa de negativa konsekvenser som jag också är medveten om följer med de nuvarande bestämmelserna.
Herr talman! Jag vill endast slå fast — och det är det centrala i vad jag sagt — att betygsfrågan varit föremål för utredning i snart fyra år. Ett brett remissförfarande har förekommit. Det förefaller alla som om en bred uppslutning finns kring ett förslag. Alla är medvetna om att det är mycket stora olägenheter förenade med det nuvarande systemet och att det brådskar med en reform på detta område. Det är det som ligger till grund för min bedömning att det hade varit klokast och riktigast att vi hade fått ett regeringsförslag. Den breda politiska representation som utbildningsministern talar om finns ju i riksdagens utbildningsutskott, och verksamheten under de gångna åren har väl visat att vi utför ett konstruktivt arbete och att vi tar ansvar för de förslag vi själva lägger fram. Påståendet att jag skulle underkänna elevrepresentationen är självfallet felaktigt. Jag noterar bara att det finns ett speciellt problem när det gäller elevernas representation, och utbildningsministern är inte ärlig om han inte medger att så är fallet. Vi har en snabb omsättning av elever, och parallellen med de politiska partierna är helt missvisande.
Herr talman! Det var inte min mening, herr statsråd, att en gymnasieelev under alla förhållanden skulle slå ut grundskoleeleven. Det skulle givetvis endast ske om den som hade gått i gymnasiet hade ett bättre grundskolebetyg än grundskoleeleven. Jag måste upprepa att nu gällande bestämmelse inte bara av ungdomarna utan också av deras föräldrar och av dem som vid arbetsförmedlingarna har att ge ungdomarna råd om deras yrkesutbildning uppfattas som helt orimlig. Jag har faktiskt ägnat intresse åt saken i flera år och har ännu inte träffat på någon som har velat försvara nu gällande ordning. Jag vill upprepa att riksdagen hos Kungl. Maj:t både 1971 och 1972 har bett om en ändring. Från moderata samlingspartiet har vi i år i en motion på nytt krävt omedelbara åtgärder. Detta är en fråga som kommer att debatteras här i riksdagen nästa vecka. Därför skall jag inte nu ta upp mer av ledamöternas tid. Men jag ber att herr statsrådet verkligen ägnar denna fråga särskilt stort intresse och försöker bryta ut den från utredningen. Jag betecknar det som ett olycksfall i arbetet när man hänvisar den till en utredning, som kanske kommer att pågå relativt lång tid. Här fordras det omedelbar rättelse. Vi gör ju allt för att försöka hjälpa våra ungdomar att inte komma på sned här i livet, och att då bibehålla orimliga bestämmelser som skapar modlöshet bland ungdomarna kan inte vara rimligt. Vi skall ju försöka hjälpa de unga.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

Herr talman! Det familjepolitiska avsnittet i årets statsverksproposition får sin prägel av det betydande reformarbete som pågår inom familjepolitiken. Det är ett reformarbete som bygger på omfattande utredningar på två centrala familjepolitiska reformfält — av familjepolitiska kommittén när det gäller det ekonomiska familjestödet och av barnstugeutredningen när det gäller samhällets barnomsorg. Båda utrednihgarna presenterar långtgående utbyggnadsprogram för de närmaste åren. På båda områdena skall årets riksdag tatta beslut om väsentliga avsnitt av de framlagda programmen. Betänkandena ger ett gott underlag för en avvägning mellan olika önskemål och en planering av den fortsatta familjepolitiken. I det familjepolitiska reformskede som vi just nu befinner oss måste vi göra prioriteringar som får väsentlig betydelse för familjernas levnadsförhållanden. De reformer som läggs fram är inte bara en utbyggnad av det stöd som redan finns. De innebär principiella förändringar och nyheter som ger uttryck för betydelsefulla familjepolitiska riktlinjer. Jag ser det därför som en viktig uppgift att i debatten i dag försöka klargöra målsättningarna för det familjepolitiska reformarbetet. Jag vågar påstå att vi från regeringens sida i samband med de familjepolitiska reformförslagen i statsverkspropositionen och i den proposition om föräldraförsäkringen som riksdagen senare skall behandla ganska klart har redovisat vår syn på målsättningen och riktlinjerna för det familjepolitiska reformarbetet. Och det är riktlinjer som vi gör till praktisk politik genom att satsa 450 miljoner kronor i årets budget på en rad väsentliga familjepolitiska reformer. En utgångspunkt för våra bedömningar är att det ökade stödet i första hand bör riktas till de grupper som har det sämst ställt och de situationer då behovet av ett särskilt samhällsstöd är störst. Därför har vi byggt ut bostadstilläggen så att de nu ger barnfamiljer i lägre inkomstlägen och familjer med höga hyror ett stöd, som för flertalet låginkomsttagare med barn betyder minst lika mycket som de allmänna barnbidragen. Därför genomför vi nu en utvidgning av bostadsstödet till låginkomsttagare utan barn. Därför avvisar vi en indexreglering av barnbidragen, eftersom det skulle betyda att man värdesäkrade hela barnstödet för familjer i högre inkomstlägen och minskade möjligheterna att öka stödet till låginkomsttagare. En annan utgångspunkt för reformarbetet är en bestämnd strävan att ta hänsyn till förändringarna i familjernas levnadsmönster och medverka till jämställdhet i familj och arbetsliv. Vi konstaterar att det blir allt vanligare att båda föräldrarna förvärvsarbetar. Avbrotten i förvärvsverksamheten när barnen är små håller på att förkortas. Vi konstaterar också att det är föräldrarnas arbetsinkomster som är grundvalen för barnfamiljernas ekonomi. Och vår viljeinriktning är klar: att skapa jämställdhet mellan män och kvinnor i familjelivet, i arbetslivet och i samhället i övrigt. Den mest brännande valfrihetsfrågan är kravet att kunna välja både förvärvsarbete och familj på sådana villkor, att barnen har trygghet och omvårdnad, och detta utan att den ena föräldern — i realiteten mamman — skall tvingas till slitsamt dubbelarbete. Därför fortsätter vi satsningen på samhällets barnomsorg med en ny kraftig höjning av driftbidragen till daghem och fritidshem, och även anordningsbidragen höjs. Därför kommer vi att lägga fram en proposition om införande av allmän förskola för årets riksdag. Därför avvisar vi tanken på ett generellt, uttunnat vårdnadsbidrag, eftersom vi anser att det skulle bromsa utbyggnaden av barnomsorgen, utan att fördenskull lösa problemen för de många barn som har behov av plats i daghem eller familjedaghem. Och därför inför vi en föräldraförsäkring. Föräldraförsäkringen tar just sikte på de situationer då det även om samhällets barnomsorg byggs ut är ofrånkomligt att en av föräldrarna avstår från förvärvsarbete för att ta hand om ett barn. Det är framför allt under tiden i samband med och närmast efter barnets födelse, när barnen är sjuka och när ett svårt handikappat barn vårdas i hemmet. Föräldraförsäkringen är en viktig markering från samhällets sida att pappan och mamman delar ansvaret för barnens omvårdnad. Denna markering gör vi inte minst för barnens skull, eftersom vi blivit alltmer medvetna om också pappans betydelse för barnens utveckling. Men reformen är också en viktig jämlikhetsreform. Jag skall inte i detta sammanhang gå närmare in på föräldraförsäkringen, eftersom den skall behandlas av riksdagen senare i år, och det blir då anledning att återkomma i frågan. Vad jag nu vill peka på är att även föräldraförsäkringen ger uttryck för principen att stödet i första hand bör förstärkas för de sämst ställda, i detta fall för den som i dag har ett otillfredsställande stöd i samband med barns födelse. Den får stor betydelse för unga föräldrar som inte hunnit ut i förvärvslivet och för kvinnor som tidigare fått barn och som inte återupptagit förvärvsarbetet. Allt det som jag här har nämnt är reformer som ökar tryggheten för både föräldrar och barn, alltså för hela familjen. Dessa reformer innebär också att vi ställer oss bakom och för ut i verkligheten konkreta önskemål om familjepolitiska reformer, som förts fram inom den fackliga rörelsen och kommit till uttryck i LO:s och TCO:s familjepolitiska program. Jag tror att vad jag här i korthet har anfört om de familjepolitiska reformerna och deras syfte tydligt visar, hur orimligt det är när man i borgerlig propaganda med jämna mellanrum försöker påstå, att vi från socialdemokratisk sida inte skulle slå vakt om familjens trygghet. Det finns självfallet inget belägg för sådana påståenden. Det är en propaganda som blir mer avslöjande för upphovsmännen för varje gång den upprepas. Vem slår sönder den fina och värdefulla gemenskap som en väl fungerande familj kan utgöra? Inte socialdemokraterna i varje fall. Men vi vägrar att falla undan för allmänt vackert tal om att stärka familjen, om det öppna eller nödtorftigt inlindade syftet är att skaffa fördelar på bekostnad av grupper som vi vet är sårbara och har en mycket svagare ställning. En av de stora satsningarna i årets budget är konkreta reformer som ger barnen och föräldrarna social och ekonomisk trygghet. Vi slår vakt om mäns och kvinnors rätt till arbete och jämställdhet på arbetsmarknaden. Det är kvinnorna själva som söker sig ut på arbetsmarknaden lika väl som männen. Vi ger lika rätt till män och kvinnor att stanna hemma och ta vård om sina barn, samma anställningstrygghet och pensionstrygghet för den som vårdar späda eller svårt handikappade barn. Det är föräldrarna själva som gemensamt får bestämma hur de vill fördela hemarbetet och omsorgen om barnen. Mot den bakgrunden för vi en reformpolitik som syftar till att öka barnens och föräldrarnas trygghet och ta bort de hinder som finns för mäns och kvinnors lika rättigheter och lika skyldigheter. Den reformpolitiken är ett uttryck för vår vilja att omdana samhället så, att gemenskapsvärdena i familjen kommer alla till del. En sådan solidaritet, där människorna är ett stöd för varandra, måste prägla oss alla för att vi genom samhället skall kunna skapa den trygghet för alla som är målet för vår familjepolitik. Nr 60 Onsdagen den

Herr talman! Statsrådet Odhnoffs inledning kunde ge anledning till en omfattande debatt kring de rent principiella frågeställningarna. Mycket av hennes tal var ju ett lovord till det som kommer från departementet, men samtidigt andades det mycket av misstänksamhet mot de förslag som kommer från de övriga partierna. Jag skall i detta inledande anförande inte ta upp så mycket av vad statsrådet sade, eftersom vi har haft den ambitionen i utskottet att försöka begränsa debatten, även om den av talarlistan att döma kommer att bli ganska lång. Jag vill lägga de ärade kammarledamöterna på minnet att i socialutskottets betänkande nr 5 behandlas samtidigt med huvuddelen av statsverkspropositionens bilaga 7 även propositionen 29 och ca 75 motioner. Jag vill rent allmänt säga att familjepolitikens mål skall vara att utjämna standardskillnader, skapa god uppväxtmiljö och ge trygghet för familjen. Samhällets åtgärder skall vara ett led i strävan till större jämlikhet och solidaritet grupper emellan, och de bör syfta till en ekonomisk standardutjämning mellan dem som har barn och dem som inte har barn. Vi har också gett uttryck för att de långtgående förändringarna i vårt samhälle inte har minskat behovet av familjepolitiska insatser. Familjens situation har under årens lopp förändrats avsevärt. Genom urbaniseringen och samhällsomvandlingen i övrigt har kontakterna mellan generationerna minskat och tregenerationersfamiljen har blivit mer och mer ovanlig. I den situationen är det angeläget att samhället ger möjligheter för familjen att fungera och skapar trygghet för den. Då är det naturligtvis av utomordentligt stort värde hur familjepolitiken utformas — familjens roll, riktlinjerna för att skapa trygghet och ökad valfrihet för föräldrarna osv. Under flera år har vi krävt en samlad reform på det familjepolitiska området. Socialdemokraterna har sagt nej och hänvisat till pågående utredningar. Vi har även i år i motioner och i reservationer till betänkandet begärt en plan för familjepolitikens fortsatta utbyggnad. Vi har där också tagit upp ett vårdnadsbidrag, som statsrådet här dömde ut, liksom indexreglering av barnbidragen som vi anser viktig i sammanhanget. De olika frågeställningarna i utskottsbetänkandet utgör bevis för att det finns behov av ett samlat program. Ränteavdragen ger t.ex. vissa marginaleffekter vid beräkningen av bostadstilläggen; detta har även departementet insett. När det gäller vårdnadsbidraget, som statsrådet berörde, har jag svårt att förstå varför man så hårt dömer ut detta. Varför värdesätter man inte det arbete som en förälder gör i hemmet då det gäller att vårda barnen? Visserligen har socialdemokratiska kvinnor i denna kammare tidigare i år förklarat att valfrihet inte kan uppnås och därför är det ingen mening med att arbeta för den. Det blir inte så mycket av de gamla stolta parollerna om valfrihetens samhälle. När det gäller barnbidragen anser vi det väsentligt att dessa inte 15 urholkas. Det är bl.a. anledningen till att vi vill ha en indexreglering av barnbidragen. Den frågan liksom frågan om vårdnadsbidraget vill vi ha in i arbetet på att få fram en plan för uppbyggnaden av framtidens familjepolitik. I propositionen 29 år 1973 föreslås en begränsning av rätten till ”underskottsavdrag vid ansökan om bostadstillägg”. Enligt propositionen begränsas detta avdrag till 3 000 kronor. Vi delar uppfattningen att avsikten med bostadstilläggens tillkomst inte var att villaägare med höga inkomster genom alltför höga ränteavdrag skulle komma i åtnjutande av bostadstillägg. Men vi accepterar inte förslaget om begränsning av avdraget till 3 000 kronor. Det skulle nämligen innebära väsentliga kostnadsökningar för småhusägare i vanliga inkomstlägen. Vi känner till hur inställningen har förändrats när det gäller bostadssituationen. Fler och fler människor har under de senaste åren gett uttryck för önskemålet att bo i småhus, ett önskemål som framträder allt klarare. Det vore då felaktigt att på en gång begränsa möjligheterna till avdrag så starkt som föreslås i propositionen. I den framlagda propositionen fanns inga beräkningar av hur detta förslag skulle verka; jag utgår från att det var något av ett ”höftat” belopp, om jag får uttrycka mig så. Ungefär samma är väl fallet med de motioner som lämnats. Under utskottsarbetets gång har vi fått fram siffermaterial som har visat verkningarna av detta förslag. Då har vi klart kommit fram till att vi inte kunnat följa propositionen. Det har de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet heller inte kunnat göra, utan de har föreslagit en höjning till 4 000 kronor. Men även 4 000 är en för låg summa, och därför har vi tillsammans med folkpartiets representanter enat oss om att i reservation föreslå en höjning till 6 000 kronor. Därmed tar vi bort de negativa effekter som såväl propositionens som utskottsmajoritetens förslag skulle åstadkomma. Därtill kommer att det är utsagt att detta är ett provisorium i avvaktan på resultatet av pågående utredning om nytt inkomstbegrepp. Vid inkomstprövningen tas även hänsyn till förmögenheten. Att detta sker anser vi vara riktigt, men frågan är: I vilken grad skall man ta hänsyn till förmögenheten? Nu gällande bestämmelser innebär att på en förmögenhet som ligger över 50 000 kronor räknas 20 procent som inkomst. Denna regel verkar enligt vår uppfattning mycket oförmånligt för exempelvis makar som driver en egen rörelse. 50 000 kronor är inget stort belopp i en rörelse, och den ekonomiska standarden blir ofta ganska låg. Vi har liksom föregående år begärt att den del av förmögenheten som skall läggas till inkomsten minskas från 20 procent till 10 procent. Då blir det en samordning med den procentsats som tillämpas vid inkomstberäkningen inom folkpensioneringen när man fastställer hustrutillägg och kommunala bostadstillägg. I fråga om utformningen av systemet för bostadstillägg till låginkomsttagare har vi i motion framfört förslag till förändringar i förhållande till propositionen. Familjepolitiska kommittén hade ju här olika alternativ, och vi har motionerat om att det s.k. alternativ 2 skulle ligga till grund för utformningen, något som vi också givit uttryck för i reservation. Som framgår av propositionsförslaget, vilket stöds av utskottsmajoriteten, är det något nytt att bostadstillägg skall utgå även till låginkomsttagare utan barn. Förslaget innebär att bostadstillägg skall utgå med 80 procent av bostadskostnaden mellan 300 och 550 kronor per månad för ensamstående utan barn och mellan 400 och 650 kronor per månad för gifta utan barn. I vår motion — som alltså överensstämmer med alternativ 2 i familjepolitiska kommitténs betänkande — föreslås att stödet skall utgå med 40 procent av hyran mellan 250 och 450 kronor per månad för en boende och mellan 350 och 550 kronor per månad för två boende. Vårt förslag innebär att en större krets får del av bidraget än vad som föreslås i propositionen. Förslaget tar sikte på att även personer, som inte har erhållit bostad med så hög standard och därför har en lägre boendekostnad, skall bli delaktiga av bidraget. Enligt vår uppfattning leder ett förverkligande av förslaget till att de människor som har det största behovet av stöd får sådant i större utsträckning än enligt propositionens förslag. Jag har hittills talat som reservant, men som framgår av utskottsbetänkandet befinner sig de socialdemokratiska ledamöterna i minoritet under en punkt. Jag syftar på det avsnitt av punkten 7 som gäller utbetalningen av statskommunala bostadstillägg. Det innebär att vad jag säger i fortsättningen säger jag som representant för utskottsmajoriteten. Beträffande reglerna för utbetalning av bostadsbidragen är principen den att de skall utbetalas till familjen. Det har rått livliga diskussioner om huruvida det skall vara så i fortsättningen också, eller om bostadsbidragen skall betalas ut till hyresvärden. Propositionens förslag på den punkten är att det statskommunala bostadstillägget skall betalas ut till hyresvärden för avräkning på hyran. Det är som sagt den frågan det har stått en så livlig diskussion om. Från samtliga fem partier har det väckts motioner i den frågan, i vissa fall med yrkande om avslag, i andra fall med yrkande om ändringar. Även här har familjepolitiska kommittén framfört förslag.

Samma tanke har framkommit i ett flertal motioner, och samma tankegångar finns med i utskottsmajoritetens förslag. Jag är medveten om att det kommer att bli en livlig debatt kring den frågan, men vi anser det inte vara påkallat att vidta en sådan åtgärd som statsrådet har föreslagit. De personer som sköter sin hyresinbetalning skall man inte behöva vidta sådana åtgärder mot. Herr talman! Med det anförda ber jag att i detta avsnitt få yrka bifall till reservationerna 2, 5, 6, 7, 10, 17 och 18.